Herr talman! Det är en intressant genomgång som Reynoldh Furustrand gör av den svenska krigsmaterielindustrins situation. Det är en beskrivning av branscher med väldigt olika förutsättningar för omställning och, såvitt jag förstår, mycket olika omställningstid. Vissa delar och verksamheter ligger i sin tillverkning så nära civil produktion att det kanske bara behövs att man ändrar färg på produkternas höljen för att dessa skall bli civila. Det kan alltså handla om väldigt små förändringar. Reynoldh Furustrand talar också om hur vår vardagskonsumtion är fylld av både material och produkter som har militärt ursprung. Dessa oväntade spinn off-effekter av militär forskning och högteknologi är välkända. De har bl.a. visat sig inom rymdteknologin och på det området lett till att lättare material har kunnat tas fram. Också i övrigt har den militära forskningen fått genomslagskraft på de mest skiftande områden. Militär underrättelseverksamhet har lett till utveckling av nya språkteorier och sådant som man kanske inte trodde hade med militär verksamhet att göra. Det finns exempel inom många tillämpningsområden. Det är inte mycket till slutsatser Reynoldh Furustrand kommer fram till sedan han gjort denna genomgång av den varierande branschen och dess olika förutsättningar. Han säger att vi bör avvakta kommande försvarsbeslut innan vi agerar och att man bör lita till branschens självläkande krafter. Det är lätt att hålla med Reynoldh Furustrand i fråga om branschens självläkande krafter. När det däremot gäller försvarsbesluten är det kanske svårare att hålla med honom. Det finns väl en uppenbar risk för att kommande försvarsbeslut inte kommer att sprida så mycket mer ljus över tillvaron i framtiden än vad det hittills har gjort. Det gäller alltså att handla redan nu. Vi från vår sida har inte krävt att man skall ställa om verksamheten från en dag till en annan utan att det skall utarbetas omställningsplaner, så att man kan göra omställningen under relativt ordnade förhållanden. Det krävs att man sätter i gång i någorlunda god tid så att man inte hamnar i tidsnöd och råkar ut för arbetslöshet och utslagning som inte är absolut nödvändig.
Herr talman! Först till Lars Norberg och de statliga insatserna. Det här är också ett svar till Rolf L Vad kommer de statliga insatserna på detta område att bestå av? Svaret är det samma som jag gav i min inledning. Den klassiska metoden att använda sig av är regional-, utbildnings och arbetsmarknadspolitik. Skälet till att jag pekade på dessa åtgärder är att de i något sammanhang -- jag tror att det var i utredningen -- nämndes. Det finns också med i bakgrundsmaterialet till betänkandet att man i krigsmaterielexportutredningen bl.a. pekade på ett förslag om att inrätta speciella fonder som skulle lösa problemet. Majoriteten i utskottet, liksom majoriteten i utredning, tror inte att fonder är en lösning utan att man måste ta till regionala eller reguljära åtgärder för att lösa det hela. Det är angeläget och viktigt att säga att ocskå industrin måste känna sitt ansvar i denna situation. Man ligger inte på latsidan när det gäller att studera effekten av en mycket brant nedåtgående kurva för försvarsindustrin på beställningssidan. Länsstyrelser och länsarbetsnämnder har, som jag bedömer det, i Bergslagsområdet och i delar av de län som jag har förmånen att få verka i mycket goda insikter om vad som kan komma att hända på det här området. Herr talman! Jag vill understryka att det till sin karaktär och struktur är en mycket speciell industri med mycket avancerad högteknologi. Jag tror därför att man skall bida tiden an. Det tjänar väldigt litet till att tillsätta ett antal nya utredningar för att konstatera att det ändå kommer att ta sin tid, kanske tio till femton år, innan man hittar nya nischer och segment för att gå in på marknader och kunna verka aktivt. Det är mycket lätt att säga att man skall gå in på en marknad där andra grupper kanske redan är etablerade och man kan rendera ett uppenbart fiasko för att man inte ordentligt har penetrerat vilka förutsättningar den här industrin skulle kunna föra med sig.

Herr talman! Jag menar att det här behövs klassiskt keyriesiansk politik. Det är uppenbarligen inte det som regeringen eller Reynoldh Furustrand företräder. Det rör sig om klassisk regionalpolitik och AMSpolitik, vilket i värsta fall kan uttolkas klassisk flyttlasspolitik, om man nu kan hitta någon plats att flytta till där det finns lämpliga jobb. Jag fick inget konkret svar på vad industrins ansvar egentligen innebär. Det låter trevligt och ansvarsmedvetet att hänvisa till industrins ansvar. Vad skall då industrin göra? Är det de företag som vi talar om, försvarsindustrin, eller är det hela landets industri som skall ta ansvar? Här behövs en statligt finansierad investeringspolik och nya goda framåtsyftande idéer om hur man skall utnyttja den kapacitet som kommer att bli ledig till miljövänliga investeringar. Jag uppmanar Reynoldh Furustrand att läsa vår motion som nyligen har avgivits beträffande hur vi skall hantera
Herr talman! Låt mig understryka att det naturligtvis är viktigt, om vi är överens om att vi skall ha försvar i det här landet, att vi har en industri som kan förse försvaret med de produkter och det materiel som försvaret kommer att behöva oberoende av vilken dimenssion försvaret kommer att få i framtiden. Det har mycket starkt betonats i utredningen om krigsmaterielexporten att industrin skall vara anpassad till den svenska försvarsmaktens behov. Den får inte vara större än vad som är motiverat av säkerhets och försvarspolitiska skäl. Det torde vara ett mycket bra tecken på vilken inriktning det är fråga om. Som svar på Lars Norbergs fråga vill jag säga att industrin skall ta sitt ansvar för att produktutveckla, delta i forskningsprojekt och samordna nya områden och produkter som kan användas inom industrierna. Det är inte uteslutet att om ett antal år, när infrastrukturella satsningar behöver göras i större omfattning, delar av statliga beställningar kommer att läggas ut på industrier som tidigare har haft den dominerande karaktären av att vara krigsmateriel eller försvarsindustri och som har fasats över något mer till en civil produktion. Man utnyttjar då deras tekniska kunnande och personalens kompetens. De är den typen av utveckling som jag finner vara nödvändig. Som vi upplever det krävs inte att nya utredningar tillsätts. Vi har tämligen klart för oss hur det här skulle kunna gå till ändå.

Herr talman! Det har gått lång tid sedan propositionen om statsbidrag till personalkooperativ utlovades, och det kanske har en logisk förklaring, eftersom det flera gånger i de fråge och interpellationsdebatter vi har haft här i kammaren har framkommit att statsrådet Bengt Lindqvist egentligen inte anser att detta är en särskilt angelägen reform. Man kan också om man läser propositionen få uppfattningen att förslaget har tillkommit främst på grund av personalsituationen. Den är bekymmersam, eftersom det är svårt att behålla personal inom den kommunala barnomsorgen. Detta ideologiska motstånd är också en förklaring till att statsbidraget till personalkooperativ har omgetts med så många restriktioner att det egentligen inte har blivit så mycket kvar. Bristen på barnomsorgsplatser medför att kraven på att regeringen skall uppfylla sina löften om barnomsorg till alla blir stora. Av den anledningen är socialdemokraterna beredda att släppa fram förslag som man tidigare har sagt nej till. Att förslaget om personalkooperativ skulle ha tillkommit på grund av att föräldrarna skall få flera alternativ att välja mellan, tror jag inte på. Socialdemokraterna har aldrig varit intresserade av att föräldrar skall bestämma vem som skall vårda och fostra deras barn. Vårt skäl till att vi under lång tid har drivit kravet på rättvisa statsbidrag till alla former av barnomsorg, oavsett huvudman, är att vi anser att det är föräldrarna som skall välja. Det är inte statsbidraget som skall styra föräldrarnas val. Att vi också har föreslagit att statsbidrag skall utgå även till personaldrivna dag och fritidshem beror på att vi anser att just denna yrkeskategori utgör en stor resurs, som i dag inte har möjlighet att genomföra sina idéer. Det är en yrkeskår som har ambitioner men som har hindrats på grund av det kommunala monopolet. En förutsättning för att få statsbidrag enligt betänkandet är att verksamheten ägs och drivs av dem som arbetar i daghemmet eller fritidshemmet. De kan aldrig anställa personal utan att de anställda blir delägare. Enligt betänkandet skall även två förskolelärare kunna driva verksamheten. Hur skall det gå till i verkligheten? De får inte anställa personal och kan därför endast driva en begränsad verksamhet. De kan absolut inte utvidga verksamheten utan att ta in nya delägare. En ideell förening -- som t.ex. ABF, Unga örnar och Friluftsfrämjandet -- som driver daghem, får anställa personal. Varför är inte två förskolelärare betrodda att vara arbetsgivare och anställa personal? Varför görs dessa omotiverade inskränkningar? Jag kräver absolut ett svar på den här frågan -- i dag, här i kammaren. Personaldrivna daghem får inte heller alltid drivas i den form ägarna önskar. Aktiebolag är inte aktuella för statsbidrag, står det i betänkandet. Varför? Varken betänkandet eller diskussionerna i utskottet gav något som helst svar på detta. De socialdemokratiska ledamöterna här kanske kan svara på även detta. De barn som skall vistas i ett personaldrivet daghem skall tas ur barnomsorgskön, står det vidare i betänkandet. Varför får inte barn och föräldrar välja? Det finns många anledningar till att familjen skall kunna välja daghem. Daghemmets inriktning, barnens kamrater och närheten till hemmet kan avgöra valet. Varför missunna familjen den minsta lilla valfrihet? De som kommer efter i kön får ändå komma fram, oavsett vem som lämnar kön. Jag vet vad socialdemokraterna kommer att säga, nämligen att segregering skall motverkas. Det är det stående försvaret. Nu för tiden är det också svaret på varför statsbidrag ej ges till daghem som drivs i vinstsyfte -- vad nu det kan vara för något. Även detta är en fråga som aldrig har blivit besvarad här i kammaren. Vad är det som skall motverkas? Vilka orättvisor kan föräldrar ställa till med om de får göra sina egna val? Omkring detta betänkande finns verkligen många frågor att ställa. Vad är ni rädda för? Ni misstror människor, familjerna. Ni tror inte att det kan skapas rättvisa om inte politiker skapar regler som innebär att allt skall läggas till rätta, allt skall styras uppifrån. Vad är det för orättvisor ni tror skall uppstå om föräldrar får bestämma över sina barn? Vad har ni för bevis för att centralstyrning skapar likvärdiga villkor? Orättvisorna kan faktiskt inte bli större än vad de är i dag, med köer och brist på platser i barnomsorgen och med personal som slutar, föräldrar som inte kan fortsätta arbeta därför att de inte har råd att själva betala för sin barnomsorg, och t.o.m. betala två gånger. Man misstänker nästan att alla restriktioner som omger dagens förslag har tillkommit dels därför att ni av ideologiska skäl egentligen inte alls vill lägga fram denna proposition, och dels därför att ni önskar att det inte skall uppstå så många nya personaldrivna daghem, så att ni sedan kan säga: Vad var det vi sa? Det finns inget intresse för detta! Den debattmetoden har vi råkat ut för flera gånger här i kammaren. Nu säger socialdemokraterna att det 1993 skall finnas barnomsorg till alla. Det är efter valet, så det kan tyckas vara ofarligt att nu lova detta. Med ett fortsatt kommunalt monopol som medför brant stigande kostnader, kommer inte kommunerna att ha råd att erbjuda denna form av barnomsorg, som är den i särklass dyraste och som dessutom inte ger någon valfrihet för familjen. Utöver detta råder en djup orättvisa, eftersom en stor del av familjerna ställs åt sidan och inte får del av denna samhällsservice. Häromveckan talade en tjeckisk ekonom i andrakammarsalen vid en sammankomst ordnad av Sällskapet Politik och näringsliv. Han sade följande: Den avgörande bristen hos alla socialistiska ekonomier samt monopoliserande offentliga sektorer är deras otillräckliga förmåga att främja och utnyttja innovationer, anpassa sig till en förändrad verklighet och motstå överbyråkratisering. Det stämmer ganska bra på barnomsorgen i Sverige. Det heter från regeringshåll att planerna är rätta, men det råkar födas för många barn. Det är därför som brister uppstår. Så försvarar man sig i ett plansystem. Vem efterfrågar detta i dagens situation? Jag vill än en gång ställa frågan: Varför får organisationer som ABF och Friluftsfrämjandet som driver daghem anställa personal? Varför får inte två förskollärare göra detsamma? Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till den gemensamma borgerliga reservationen nr 1.

Herr talman! Vi vet alla att det mål som riksdagen år 1985 ställde upp om full behovstäckning i barnomsorgen år 1991 inte kommer att uppnås. Det är ett stort misslyckande för regeringen och socialdemokraterna, men det är inte det mest allvarliga. Det allvarliga är hur detta drabbar barnfamiljerna. De som får barnomsorg drar en vinstlott som de som drar en nitlott, och inte får barnomsorg, får vara med om att betala. Barn behöver för en bra uppväxt föräldrar som är tillfredsställda med sin situation och som känner att de själva är med och väljer sin framtid. De måste få välja hur de fördelar sin tid mellan arbete och att vara hemma med barnen. Att tvingas till det ena eller andra valet ger missnöjda föräldrar, och det är inte bra för barnen. Bristen på barnomsorg har också konsekvenser för familjeplaneringen. En del av förklaringen bakom att det i dag föds så många barn är att kvinnor, i brist på barnomsorg, väljer att föda de barn de skulle vilja ha tätare än vad som ursprungligen var planerat. När man ändå måste vara hemma, kan man lika gärna skaffa sig de barn man har tänkt sig. Om vi skall klara av att uppnå barnomsorgsmålet måste alla goda krafter tas till vara. Då krävs en nyordning där statsbidrag utgår till all barnomsorg som uppfyller de grundläggande kvalitetskraven. Detta har folkpartiet liberalerna hävdat länge. Långsamt, långsamt tar regeringen och socialdemokraterna steg i denna riktning. Föräldrakooperativen fick liksom de ideella organisationerna så småningom statsbidrag för att driva daghem. Nu tar man nästa lilla kliv och föreslår statsbidrag till alternativ barnomsorg i personalkooperativa daghem och fritidshem. De skäl man anger för detta steg är viljan att underlätta utbyggnaden till full behovstäckning, att skapa fler alternativ i barnomsorgen och att erbjuda utbildad personal ytterligare en alternativ verksamhetsform. Men dessa skäl borde enligt folkpartiet liberalernas mening ha initierat mycket mer långtgående åtgärder än dem regeringen har föreslagit. Folkpartiet liberalerna anser att alla goda krafter måste tas till vara. Det kräver en nyordning där statsbidrag utgår till all barnomsorg som uppfyller grundläggande kvalitetskrav. Vi anser t.ex. att det är fel att sätta upp så snäva ramar för personal att driva daghem och fritidshem i egen regi som regeringen gör. Man trasslar till det med begränsningar i form av krav på handelsbolag och ekonomisk förening, och man finner aktiebolagsformen oacceptabel. Självfallet måste medlemmarna i ett kooperativ fritt kunna välja associationsform. Det är också självfallet att ett personalkooperativ skall kunna anställa ytterligare personal utan att dessa personer skall behöva ingå i kooperativet. Genom att ställa upp regler som gör att personalkooperativet måste ta barn ur den kommunala kön, lägger man en kall hand på möjligheten att driva personalkooperativ med föräldrainsatser. En annan regel säger att avgiften måste sammanfalla med den kommunala avgiften. Detta förutsätter bl.a. en lokalkostnad som sammanfaller med kommunens genomsnitt och att personalkooperativet skall bära kostnader för t.ex. syskonrabatter. Om vi skall få fart på utbyggnaden måste förbehållen bort. Värna i stället om kvaliteten, kreativiteten och initiativkraften. Det är obegripligt att ideella föreningar skall kunna driva daghem och fritidshem men inte svenska kyrkan, detta på grund av svenska kyrkans formella ställning. Sådant borde gå att undanröja om viljan finns. Om sedan bostadsföretag vill bygga och driva barnstugor, anser vi i folkpartiet liberalerna att de skall få göra det och att man inte skall behöva krångla till det och kalla sig föräldrakooperativ. Det finns ju föräldrar som av olika skäl inte har möjlighet att engagera sig i ett kooperativ. Att då göra en papperskonstruktion för att tillgodose statsbidragsreglerna är rent stötande. Regeringens regler lägger hinder i vägen för bildandet av barnomsorgsföretag. Man säger att barnomsorg inte får drivas i uppenbart vinstsyfte. Mot detta finns starka invändningar. Ordvalet är inkonsekvent och tankegången suddig. All barnomsorgspersonal arbetar mot betalning och vill naturligtvis få så bra betalt som möjligt. I den meningen drivs all barnomsorg i uppenbart vinstsyfte. Ännu mer absurt blir det när regeringen vill att personalkooperativ, i de fall det är möjligt, skall vara ekonomiska föreningar, för vilka lagen ju säger att de skall drivas i vinstsyfte. Därutöver ger reglerna fel syn på vad vinst är. På en marknad där det finns alternativ och där intäkterna dessutom är mer eller mindre givna, är vinst ett uttryck för kostnadseffektivitet. Därför måste lex Pysslingen skrotas.

Var sjätte ny daghemsplats som kommunerna söker statsbidrag för är en plats i ett enskilt daghem. Det skulle bli ännu mer fart på detta om man släppte de kvarvarande restriktionerna. Bort med restriktionerna, och skapa en valfrihet. Föräldrar och personal är kompetenta nog att ge en bra barnomsorg. Folkpartiet liberalerna har yrkat på att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad jag här anfört om statsbidrag till all barnomsorg som uppfyller de grundläggande kvalitetskraven och att svenska kyrkan måste få möjligheter att få statsbidrag för barnomsorg. De yrkandena återfinns i den reservation om statsbidrag till barnomsorgen som moderaterna, centerpartiet och folkpartiet liberalerna står bakom. Jag yrkar bifall till den reservationen.

Herr talman! Det kan vara intressant att försöka se tillbaka på utvecklingen inom detta område och se vad som är orsaken till att det gått så lång tid innan regeringen har kommit fram till detta förslag. Vi har skisserat detta i några av de motioner som väckts. För inte så länge sedan ansåg socialdemokraterna att det var självklart att daghem och barnomsorg i andra former skulle bedrivas enbart i offentlig regi. Steg två var när man för sex sju år sedan tillät föräldrakooperativ. Detta har fått de effekter som beskrivits av föregående talare. Det kan vara utmärkt för dem som har förutsättningar att engagera sig i föräldrakooperativen. För andra finns inte alls denna möjlighet.Steg tre kommer nu när man tillåter daghem som ägs och drivs av personal. Det här är en utveckling som har tvingats fram dels av förändringar i den allmänna opinionen, dels av det tryck som otvivelaktigt uppstår när man ser att löftet om full behovstäckning fram till 1991 inte går att uppfylla. Jag tror också att det kommer ett tryck inne från delar av det socialdemokratiska partiet, som i dag börjar flagna i det ideologiska motståndet mot enskilt eller kooperativt drivna verksamheter som alternativ till den offentligt drivna verksamheten. Från centerpartiet ser vi självfallet denna proposition som ett steg i rätt riktning. Det är ytterligare ett komplement, ett alternativ, som tas fram. Det är därför synd att den i vissa avseenden är ofullständig och knapphändig. Den snävar in de möjligheter att få valfrihet och ett större utbud än som eljest som skulle kunna öppnas på bred front. Det vore klargörande om vi i den här debatten fick ett besked från den socialdemokratiske företrädaren om varför det har dröjt så länge innan man kom fram till det tredje steget. Är det enbart av ideologiska skäl? Det bör klargöras för den framtida utvecklingen på det här området. Varför anser vi centerpartister att det är så viktigt att man får mångfald, alternativ och flera driftsformer inom barnomsorgen? Jag tror att ett svaret är givet. Det gäller inte bara på det här området utan allmänt när det är fråga om små tjänsteföretag. Dessa är speciellt lämpliga för verksamheter där kontakten med kunden -- i det här fallet föräldrarna -- och producenten är betydelsefull. Om man inför alternativ blir man som producent beroende på ett annat sätt än inom den offentligt drivna verksamheten av att det är en bra verksamhet och att den håller hög kvalitet. Det lilla tjänsteföretaget är också mera flexibelt inför förändringar. Vi vet att behovet på just här området förändras över tiden. Det finns också möjlighet för förskolelärarna att förverkliga många av de idéer som de har gått och burit på. Alla som har någon kommunal erfarenhet vet att det är ganska trögt att kunna genomföra och förverkliga sådant i den offentliga verksamheten. Det må gälla allt ifrån organisation av verksamheten till olika pedagogiska inriktningar. Här är tyvärr den kommunala verksamheten ofta ett hinder för genomförande av goda idéer. Det är inte alltid så. Men det gäller i tillräckligt många fall för att man skall försöka undanröja det. Jag tror att fler och fler inser att detta är ett lämpligt område för mångfald och alternativ. Om vi får det förhållandet blir kommunens roll en helt annan än i dag. Utöver att man fortfarande är en stor producent av dessa tjänster blir dess roll av mer konsultativ art som stöd och rådgivare till föräldrar. Dessutom skall man se till att kvalitén upprätthålls. Det tycker vi är självklart. Får man flera producenter får man totalt sett ett större utbud. Det är precis vad som behövs, inte bara för att målsättningen om full behovstäckning år 1991 skall kunna uppfyllas utan sett i ett större makroekonomiskt perspektiv. Vi behöver ett större utbud av barnomsorg för att kunna få ett större utbud av arbetskraft i Sverige. Därmed kan man få högre produktion och större rörlighet som alla eftersträvar, och som inte minst regeringen pekar på som ett mycket viktigt reformområde för framtiden. Den här synen på kommunens roll betonar vi från centern utomordentligt starkt i vårt förslag till nytt partiprogram. Jag skall även säga några ord om betänkandet. Det finns tyvärr fog för riktad kritik i vissa avseenden, som vi har påpekat. Det gäller t.ex. anställningsförhållandet. Vem är uppdragsgivare resp. uppdragstagare i de personaldrivna daghemmen? Är det kommunen eller föräldrarna? Enligt mångas uppfattning är förfogandet över platserna, kösystemet, i den personaldrivna förskolan det viktigaste kriteriet när det gäller att ta ställning till vem som är uppdragsgivare i förhållande till personalkooperativet, om det är kommunen eller föräldrarna. Man menar att kommunen måste anses vara uppdragsgivare om platserna står till kommunens förfogande. Det gäller exempelvis i de fall där barnen placeras i kooperativets förskola i den ordning som kommunen föreskriver, såsom uttrycks i propositionens skrivning. Placeras barnen i förskolan på grund av frivilliga överenskommelser mellan kooperativet och resp. föräldrar får man följaktligen anse att föräldrarna är uppdragsgivare. Detta är viktigt i civilrättsligt, skatterättsligt och offentligrättsligt avseende. I den delen är propositionen mycket knapphändig och oklar. Utskottet har gjort ett litet förtydligande vid behandlingen av motionerna, så till vida att man anser att det är fråga om ett självständigt företag. Jag tror knappast att det räcker föt att de som vill starta sådan verksamhet skall kunna se alla effekter av det ansvar man får när man driver ett självständigt företag på det här området. Därför tror jag att det är viktigt att kammardebatten ytterligare kan klargöra detta förhållande. Det finns förmodligen en motsättning mellan dem som förfogar över platserna och därigenom anses vara uppdragsgivare och dem som har teknik och möjlighet att ta ut avgifter.

Det här skapar en oklarhet. Det är oklart nu till årsskiftet vid introduktionen av personalkooperativen. Socialdemokraterna bör kunna ge något klarare besked om vad som gäller. Vem anses vara uppdragsgivare, kommunen eller föräldrarna, i dessa båda avseenden -- förfogande över platserna och avgifterna? När det gäller valet av driftsform anser vi i centern att det bör vara möjligt även för aktiebolag att driva daghemsverksamhet. Tyvärr har socialdemokraterna snävat in möjligheterna för dem som vill starta företag så att de enbart kan välja mellan att bilda ekonomisk förening, vilket är utmärkt i många avseenden, och handelsbolag. Man får inte bilda aktiebolag. Är det ideologiska skäl som ligger bakom eller är det mera praktiska synpunkter som har väglett regeringen och socialdemokraterna när man har gjort denna begränsning i företagarnas självständighet? I många avseenden är ekonomiska föreningar och aktiebolag mera lika varandra än ekonomiska föreningar och handelsbolag. Det gäller anställningsförhållandet och vilken lagstiftning som tar över i den mån stadgar och annat skulle innehålla oklarheter. Här är ett område till där man behöver kräva betydligt klarare besked. Principiellt -- det är det viktiga -- kan vi inte inse att driftsformen har en ideologisk dimension. Det som man som företagare själv anser vara det bästa bör vara vägledande. Även en ekonomisk förening måste rimligen i någon form vara vinstdrivande, om nu detta anses vara hindret för aktiebolaget. Jag har försökt belysa några av de oklarheter som finns i propositionen och som jag tycker måste klarläggas här i kammardebatten. Jag har även sagt något om de principiella utgångspunkterna för centerpartiet. Vi anser i likhet med moderaterna och folkpartiet att statsbidragsreglerna bör ändras. De bör vara neutrala gentemot alla omsorgsformer oavsett huvudman. Kommunerna skall vara skyldiga att i barnomsorgsplanerna uppta alla alternativa barnomsorgsformer som fyller de kvalitetskrav som man bör ställa. Vi vill också betona att kyrkans församlingar bör jämställas med andra trossamfunds församlingar när det gäller möjligheten att få statsbidrag till den här verksamheten. Det är en gammal fråga som vi åter aktualiserar i reservationen i det här betänkandet. Det jag har sagt om valet av driftsform tas också upp i reservationen. Vi tror också att det finns en rad normer och detaljeringsgrader i föreskrifterna som verkar kostnadsfördyrande när det gäller barnomsorgen. Även i detta sammanhang tror vi att det skulle vara möjligt för självständiga företag att göra bättre behovsbedömningar i dialog med uppdragsgivarna, föräldrarna, vilket skulle kunna förbilliga den här tjänsteverksamheten totalt sett. Vi tror att det skulle vara till gagn för både föräldrarna och samhällsekonomin. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen.

Herr talman! Riksdagen skall i dag ta ställning till regeringens förslag om att statsbidrag skall utgå även till daghem och fritidshem som ägs och drivs av personal, dvs. personalkooperativ. Det råder i utskottet inga delade meningar om att statsbidrag skall utgå, däremot om under vilka förutsättningar det skall ske. Detta har de borgerliga talarna tagit upp i sina anföranden. I det avseendet skiljer sig de tre borgerliga partierna från majoriteten i utskottet, och de har avgett en gemensam reservation. Ingrid Hemmingsson och Göran Engström undrade inledningsvis varför propositionen har dröjt så länge. Propositionen ligger ju på riksdagens bord i dag, och det är i dag som vi har att ta ställning till den. Då finns det väl ingen anledning att här diskutera varför den har dröjt så länge, den är ju de facto här nu. Engström, talade om att regeringens syfte med detta skulle vara att nå full behovstäckning inom barnomsorgen. Vad vi socialdemokrater säger är att om denna möjlighet tillskapas kan den vara ett led i utbyggnaden av barnomsorgen. Vi säger också att detta kan bidra till att öka valfriheten. Ett tredje syfte med detta kan vara att tillmåstesgå kommunalaförskollärare och fritidspedagoger som kanske finner det svårt att utveckla det pedagogiska arbetet i den kommunala verksamheten och som känner att de under litet mer friare former skulle kunna utveckla detta arbete. Vi har fått bevis för att sådana önskemål finns. Då tycker jag att det finns skäl att ge statsbidrag till personalkooperativen. Jag skall, herr talman, kommentera reservationen i de delar som rör detta betänkande. Det handlar, som jag ser det, enbart om statsbidrag till personalkooperativa dag och fritidshem. Men utskottet har också haft att ta ställning till motioner från moderaterna, folkpartiet och centern om statsbidrag till annan alternativ barnomsorg, kostnadsfördyrande normer, utbildning osv. Så sent som den 17 oktober i år behandlade riksdagen dessa frågor, och jag tänker därför vara varsam med kammarens tid och inte kommentera reservationen i dessa delar. Först skall jag ta upp frågan om dagbarnvårdares möjlighet att starta personalkooperativ, vilket är en av rubrikerna i betänkandet. I propositionen sägs det att den personal som ingår i kooperativet och som arbetar med barnen skall ha sådan utbildning och erfarenhet att den kan tillgodose barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet. De borgerliga partierna menar att man inte behöver ställa några andra krav på delägarnas utbildning än de som anger att verksamheten skall ha hög kvalitet. Vi tycker inte att det är tillräckligt. De kommunala dag och fritidshemmen leds av förskolepedagogiskt utbildad personal, och jag frågar mig av vilken anledning vi skall ställa lägre krav på de personalkooperativa dag och fritidshemmen. Utskotts majoriteten anser att personalens grundutbildning är av en stor betydelse för kvaliteten i barnomsorgen. För att erhålla statsbidrag bör därför en av delägarna vara förskollärare eller fritidspedagog. De övriga delägarna kan sedan vara barnskötare, dagbarnvårdare eller människor med lång erfarenhet, men kanske utan teoretisk utbildning. Vi har i olika sammanhang i den här kammaren betonat vikten av det pedagogiska innehållet i barnomsorgsverksamheten. Vi har också kompletterat t.ex. dagbarnvårdarverksamheten med deltidsförskola och öppen förskola, just med inriktning på det pedagogiska innehållet. När det gäller anställning av personal menar de borgerliga partierna att ett kooperativ självt måste ha möjlighet att anställa personal som inte är delägare, när behov föreligger. Det anser i och för sig utskottsmajoriteten också. Men vad vi vill slå fast är att den personal som fortlöpande arbetar i kooperativet också bör vara delägare. Men givetvis skall man kunna anställa vikarier och andra medarbetare som inte är delägare i en situation då sådana behov föreligger dels för kvaliteten, dels för att kooperativet skall fungera. Utskottets majoritet delar inte heller de borgerliga partiernas uppfattning när det gäller valet av driftsform. De menar att staten inte skall lägga sig i vilken associationsform som väljs. Vi ställer oss bakom vad som sägs i propositionen, att ett personalkooperativ skall kunna drivas antingen i form av en ekonomisk förening eller som ett handelsbolag. Den ekonomiska föreningen är ju den vanligaste kooperativa driftsformen. Men vi har också velat öppna möjligheterna för t.ex. två förskollärare att starta ett personalkooperativ. Men lagen om ekonomiska föreningar lägger ett hinder i vägen för det, eftersom det i lagen föreskrivs att det minsta antalet medlemmar i en ekonomisk förening skall vara fem när det gäller fysiska personer. I så fall skulle detta alternativ omöjliggöras för två förskollärare. Däremot säger vi nej till aktiebolagsformen. Det ligger i linje med den uppfattning som vi alltid har hävdat, och som vi fortfarande hävdar, nämligen att barnomsorg inte skall drivas affärsmässigt med vinstsyfte, och det finns en uppenbar risk att så kan ske när det gäller aktiebolag. Det var någon av de föregående talarna som sade att vi jämt framför argumentet att det är risk för segregation. Ja, vi tror fortfarande att det kan finnas en sådan risk i den företagsformen. I ett handelsbolag är ju delägarna med i verksamheten, och vinsten tas ju då i regel ut som höjd lön eller på annat sätt. När ett aktiebolag startats av ett företag -- och det kan vara praktiskt taget vilket företag som helst, också ett mycket stort sådant -- är det ingen i det företaget som deltar i den direkta verksamheten. Vinsten går väl då också oftast till aktieägarna. Därför tycker jag att det är en väsentlig skillnad. I det här fallet handlar det om barn. Vi ser barnens utveckling och omsorgen om våra barn som något mycket viktigt. Herr talman! Ytterligare en förutsättning för att statsbidrag skall utgå är att föräldrautgiften för barn i personalkooperativ inte får överstiga den avgift som tas ut i den kommunala barnomsorgen. Vidare skall barnen i personalkooperativ hämtas från kommunens barnomsorgskö. De borgerliga partierna vill inte ha några som helst regler. De pekar bl.a. på att om barnen skulle tas från den kommunala barnomsorgskön skulle det försvåra för kooperativen och föräldrarna att ingå i verksamheten. Det tycker jag är ett svagt argument, och det kan absolut inte vara avgörande för att få föräldrarna att aktivt ingå i verksamheten. Däremot bortser de borgerliga partierna från de sociala skillnader som kan uppstå med de olika barnomsorgsformerna om man frångår de här villkoren. Herr talman! Man kan litet förenklat säga att de borgerliga partierna säger ja tack till statsbidrag till personalkooperativ, men framför allt inte vill ha några regler för hur dessa skall utformas. Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan och avslag på den borgerliga reservationen.

Herr talman! Jag fick inte mycket till svar av Aina Westin på alla de frågor som jag ställde i mitt anförande. Aina Westin läste upp vad som står i betänkandet. Det var inte någonting nytt som framkom, men däremot en del häpnadsväckande förklaringar till vissa saker. Det framkom bl.a. att man inte skulle tillåta aktiebolag därför att man misstänker att stora företag skulle bilda dagis. I den diskussion som vi har här i dag har även Aina Westin påpekat att det handlar om personaldrivna daghem. Jag undrar därför vad som skulle hända om två förskollärare valde att bilda aktiebolag i stället för någon annan form av bolag. Det finns absolut inte något skäl att anföra det som Aina Westin anförde, dvs. att man från politiskt håll skulle tala om i vilka former verksamheten skall bedrivas. Min fråga var -- och den vill jag ha svar på: Varför får ideella organisationer men inte förskollärare, som driver dagisverksamhet anställa personal? Aina Westin försöker krångla sig ur detta när hon säger att det är klart att man får anställa. Men det får man inte alls. Man kan läsa i betänkandet att två förskollärare som driver dagisverksamhet inte kan anställa personal utan endast vikarier under vissa situationer och omständigheter. Jag vill därför ha svar på frågan om varför ideella organisationer får anställa personal och varför man inte behöver två förskollärare att göra detta. Jag ställde många andra frågor. Det är väl av rädsla att allting kan gå snett om inte politiker styr som ni har satt upp restriktioner och förbehåll. Jag vill ha svar på mina frågor. Vad är det som ni är rädda för? Är ni rädda för att någonting skall gå snett om föräldrar får mer att säga till om? Vad är det i så fall som skall gå snett? Jag tycker att det finns skäl för oss att påpeka här i debatten att detta har tagit lång tid. Bengt Lindqvist har flera gånger i debatten sagt att han inte tror på det här förslaget. Det är statsrådet som har varit den stora bromsklossen, och meningarna delade inom ert parti.
Herr talman! Aina Westin säger att detta är ett led i utbyggnaden av barnomsorgen. Då är jag nyfiken på vad nästa led är. Är det att också svenska kyrkan får ta ansvar för barnomsorgen eller vad är det? Aina Westin tog upp frågan om kvaliteten. Jag underströk flera gånger i mitt anförande att vi värnar om kvaliteten. De restriktioner som finns i detta förslag har ingenting att göra med kvaliteten. De krånglar till och riskerar att skrämma bort kompetenta personer från att starta daghemsverksamhet och fritidsverksamhet. Om vi skall värna om kvaliteten måste vi se till att vi kan erbjuda god utbildning och fortbildning -- även för dem som arbetar i enskild verksamhet -- att vi har en bra tillsyn, att socialstyrelsen och länsstyrelser sköter sitt arbete med att ge råd och ha en kommunikation med dem som arbetar inom barnomsorgen. Jag vill också lyfta fram föräldrarna som ställer krav. Jag är övertygad om att om vi har en fullt utbyggd barnomsorg får de verksamheter som inte lever upp till föräldrarnas förväntningar inte heller några barn. Jag skulle vilja se föräldrar som lägger ned tid och möda på de dagis som utgör ett extremfall: De kan kanske inte få in alla sina egna barn som de skulle vilja ha där. Slutligen tycker jag att allt krångel kring detta förslag rimmar illa med regeringens övriga strävanden att ''avkrångla'' den offentliga sektorn. Man lever inte som man lär.

Herr talman! Att jag påpekade att det har tagit så lång tid att få fram detta förslag är inte alls betydelselöst i detta sammanhang. Det spelar kanske en mindre roll vad vi i den här kammaren tycker, men för de föräldrar som inte har fått ta del av barnomsorgen och kanske fått avstå från yrkesarbete är detta en mycket viktig faktor. När det gäller orsakerna till att vi har fått vänta så länge med det här förslaget så säger det mycket om framtiden om det är av ideologisk art. Detta visar vad som kommer att hända på andra områden inom den offentliga sektorn. Kommer man även där att hålla tillbaka alternativ och mångfald eller vill man främja konkurrens och valfrihet, som vi vill? Vi tror att det senare ger både effektivitets och kvalitetsvinster, ytterst för de enskilda människorna. Jag vill gärna komma tillbaka till frågan om vem som är uppdragsgivare, kommunerna eller föräldrarna. Kan vi här i kammaren få klarhet när det gäller den frågan? Kan det anses förenligt att i det ena fallet -- beträffande vem som förfogar över platserna -- är kommunerna uppdragsgivare och i det andra fallet, enligt sakkunniga på området, är det möjligt att via självständiga kontrakt mellan kooperativet och föräldrarna anse föräldrarna som uppdragsgivare? Detta har alltså civilrättsliga, skatterättsliga och offentlighetsrättsliga effekter. De som har ekonomiska föreningar och kooperationen som idé och som tänker driva den som en kampanj till nyår vill ha svar på dessa frågor. Besked måste ges till dem som är presumtiva självständiga företagare på det här området. Om det efter den här debatten kvarstår oklarheter i det här ärendet kvarstår också kravet på besked till förskollärarna som vill starta eget. Det skulle fördröja introduktionen av en förnämlig företagsform. Det beklagar vi från centerpartiets sida. Om vi inte får klarhet på det här området får vi naturligtvis återkomma i januari med motioner. Jag tycker faktiskt att även socialdemokraterna skall se det som en plikt att ge besked. En annan viktig aspekt är att om man får en större mångfald får man också mer kvinnligt företagande i Sverige. Jag tror att man får den effekten med större frihet, vilket är något som vi vill främja.

Herr talman! Först vänder jag mig till Ingrid Hemmingsson. Det är inte de ideella organisationerna i sig som driver verksamheten, utan de måste ha möjlighet att anställa personal. I personalkooperativ däremot är det personalen som är delägare. Det är skillnaden. Ingrid Hemmingsson tycker att vi skall ge föräldrarna större ansvar. Javisst, föräldrarna har ju ansvaret. Det har vi uttryckt i alla sammanhang. När vi säger att vissa villkor måste uppfyllas för att statsbidsrag skall erhållas är det därför att vi, som jag sade i mitt inledningsanförande, ser det ur barnens synpunkt. Det är för barnens skull vi har satt upp dessa regler. Barbro Westerholm tycker att det är häpnadsväckande att detta inte skulle ha med kvalitet att göra. Visst har det med kvalitet att göra. I den kommunala barnomsorgen har vi ansett kvaliteten vara mycket viktig. Därför måste det ingå förskollärarutbildad eller fritidspedagogutbildad personal. Det ligger helt i linje, Barbro Westerholm, med den syn som just socialstyrelsen har på de här frågorna. Det måste väl vara riktigt, såvitt jag kan förstå. Göran Engström gör en lång utläggning på en rad olika punkter. Han talar bl.a. om ansvarsförhållandet. Enligt socialtjänstlagen är det kommunen som har ansvaret dels för att barnen skall få plats i den kommunala barnomsorgen, dels för kvaliteten i barnomsorgen. Men personalkooperativet är ett självständigt företag. Man kan aldrig komma ifrån att det är kommunen som har detta ansvar.

Herr talman! Inte blev någon här i kammaren mycket nöjdare med Aina Westins svar på min fråga om varför ideella organisationer får anställa personal men inte två förskollärare som driver samma verksamhet. Aina Westin säger att ideella organisationer inte driver verksamheten, men att delägarna i ett kooperativ gör det. När blev det kutym att företagare som driver företag inte får anställa personal? Vad är det för logik som ligger bakom detta? Det här har naturligtvis en helt annan förklaring än den som Aina Westin kommer med. Socialdemokraterna tror nämligen inte på människorna. De tror i stället att det är organisationer och kollektiv som är trovärdiga, att det är de som skapar rättvisan. Det är detta som ligger bakom dessa krystade förklaringar. Sedan säger Aina Westin att vi påpekar att föräldrarna inte får ha ansvaret. Ja, det är det ni försöker bromsa. Ni ger inte föräldrarna möjlighet att utöva ansvar. Det förstår man också av Aina Westins svar. Hon säger i sin replik att det är klart att politiker måste styra, man måste sätta upp alla dessa restriktioner. Varför det? Det har jag inte fått något svar på. Vad händer om man inte sätter upp alla dessa restriktioner? Det är för barnens skull som politiker måste sätta upp dessa restriktioner, säger Aina Westin. Detta betyder att ni verkligen tar ifrån föräldrarna möjligheterna att utöva sitt ansvar. Jag är fullständigt övertygad om att de flesta föräldrar fattar beslut i familjen som är för barnens skull. Det är de föräldrar som inte klarar detta som skall ha hjälp av staten. Det finns ingen som helst logik i Jag går tillbaka till frågan om personalen och läser ur betänkandet: ''För att ett sådant kooperativ skall vara statsbidragsberättigat bör den personal som fortlöpande arbetar i barnomsorgsverksamheten också vara delägare i kooperativet - -.'' Varför måste det vara så? Jag har i alla fall inte fått svar på frågan varför de ideella organisationerna får anställa personal men inte två förskollärare. Varför skulle de ideella organisationerna fungera på ett annat sätt bara därför att medlemmarna inte arbetar i verksamheten? Varför ger ni inte personalkooperativen möjligheten att anställa personal? Vad skulle det vara för fel i att göra det? Vad skulle hända om man gavs de rättigheterna?
Herr talman! Jag begriper inte riktigt diskussionen om personal och kvalitet. Jag är övertygad om att vi alla som debatterar vill ha kompetent och välutbildad personal i förskolan; förskollärare, barnskötare osv. Men jag begriper inte att man måste säga nej till dessa ekonomiska associationsformer, nej till att svenska kyrkan får ordna dagis, nej till att bostadsföretag får ordna dagis av rädsla för att de inte skulle anställa kompetent personal. Det är bara att skriva att vi har dessa krav på en bra dagisverksamhet. Det hänger inte på vem som tar ansvar för administrationen. Det är bara att krångla till det.

Herr talman! Jag skall be att Aina Westin svarar ja eller nej på frågan om hon tycker att det är bra och lämpligt att kooperativ verksamhet skall gå ihop, balansera inkomster och utgifter och helst ge ett litet överskott. Jag tror att detta egentligen är den grundläggande skillnaden i vår syn på den kooperativa idéen och företagsformen. Vi har en gammal gemensam tradition på detta område. Men om man tror att den ekonomiska föreningen är någon typ av andra klassens företagsform, som kan drivas utan samma krav som andra associationsformer, begår man ett grundläggande misstag. Då skiljs våra traditioner på det området. Det är en företagsform som enligt vår erfarenhet kräver precis lika mycket av sina ägare och dem som driver det som andra företagsformer, handelsbolag och aktiebolag inräknade. Jag tycker att det är viktigt att vi försöker skapa klarhet i förutsättningarna för driften från den 1 januari, när lagen träder i kraft, om den här reformen skall bli den kick för självständigt företagande, inte minst för kvinnor, som den faktiskt har möjlighet att bli. Jag tror dess värre att debatten kommer att sluta i ett frågetecken på den punkten. Det beklagar jag. Som egen företagare är det viktigt att man inte bara formellt äger företaget, utan att man också har rättighet att disponera viktiga detaljer. Dit hör frågan om avgifter, förfogandet över platserna, den juridiska ställningen. Oklarheter på den här punkten bromsar utbudet. Jag tror att vi alla är överens om att detta inte bara är en fråga om barnomsorgen, utan den hör också hemma i debatten om Sveriges ekonomi inför framtiden. Om vi utan ideologiska hinder vill försöka stimulera så många alternativ som möjligt för att öka utbudet, och därmed våra möjligheter att ta ansvar på det sociala området.
Herr talman! Ingrid Hemmingsson fortsätter att säga att hon inte har fått svar på frågan om varför ideella organisationer skall ha möjlighet att anställa personal men inte personalkooperativ. Jag har svarat på den frågan, Ingrid Hemmingsson. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att i vissa fall har personalkooperativet möjlighet att anställa personal, t.ex. när det gäller vikarier och när man behöver en extra resurs för barn med särskilda behov. Men det är alltså undantagsvis. Det tycker vi är riktigt. Sedan, Ingrid Hemmingsson, till diskussionen om föräldrars och politikers ansvar och politikerstyrande. Vi har hört sådant tal åtskilliga gånger här i kammaren. Ingrid Hemmingsson envisas med att diskutera detta. Jag tycker inte att det för debatten framåt, för visst har föräldrarna ansvar för sina barn, och de vill också se till att barnen får en bra barnomsorg. Men också vi politiker har verkligen ett stort ansvar att se till att barnomsorgen fungerar på ett bra sätt sett från barnens och föräldrarnas synpunkt. Det finns naturligtvis fortfarande mycket att göra, men propositionen och det här betänkandet är ett led i den strävan som vi har. Det förvånar mig mycket att Barbro Westerholm fäste så liten vikt vid utbildningen, betydelsen av att förskolepersonalen har en bra utbildning. Den handlar faktiskt också om att man fortsättningsvis skall vara med om att forma våra barns utveckling. Då tycker jag att det är ett rimligt krav att en av dem som ingår i ett personalkooperativ har förskollärar eller fritidspedagogutbildning. Göran Engström utvecklade sina synpunkter på föräldrakooperativ och begärde att jag skall svara ja eller nej på den här frågan. Jag tror att vi egentligen har samma syn när det gäller de kooperativa företagsformerna, men jag tänker, herr talman, inte gå vidare i debatten här i dag. Vi lär säkert få återkomma till frågan i ett annat sammanhang. Jag har redogjort för socialdemokraternas syn på frågan och den här propositionen.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna vill ha en stor variation i utbudet av barnomsorg, så att valfriheten för föräldrarna och barnen blir så stor som möjligt. Därför är vi positiva till många olika pedagogikmodeller, t.ex. Waldorf och Montessoriskolorna, liksom till alternativa former av barnomsorgen. Men vi är inte positiva till barnomsorg av typ Pysslingen -- dvs. bildandet av ekonomiska sammanslutningar i avsikt att ge vinstutdelning i barnomsorgsverksamhet. I vår motion So7 stöder vi propositionen, men vi påpekar att statsbidrag bör utgå även till sådana dag och fritidshem, där ägarna i kooperativet är dagbarnvårdare med av kommunen väl dokumenterad skicklighet och erfarenhet av dagbarnvård. Vi vill att någon med förskolärarutbildning eller liknande skall ingå i kooperativet. Enligt vad som har framkommit vid diskussionen i socialutskottet kan kommunerna ge möjlighet att starta sådana kooperativ. Vårt motionskrav lär härmed vara tillgodosett. Jag tycker att detta är en mycket viktig fråga för många dagbarnvårdare. De skall inte vara förhindrade att starta dagbarnvård i egen regi. De skall få vara med om det. Deras kunskap och erfarenhet skall också tas till vara inom den kooperativa verksamheten. Härmed yrkar jag bifall till hemställan i socialutskottets betänkande.

Herr talman! I motion So1 yrkar jag och Maja Bäckström att dagbarnvårdare med lång erfarenhet av barnomsorg skall kunna starta personalkooperativ med rätt till statsbidrag. Utskottet har i sin motionsbehandling visat en något nedvärderande syn på barnomsorgspersonal som inte har haft möjlighet att skaffa sig -- eller inte ansett sig behöva skaffa sig -- den formella kompetensen, då den kommunala barnomsorgen i vissa fall godkänt ''lång erfarenhet'' som tillräcklig för att upprätthålla en hög kvalitet inom barnomsorgen. Utskottet skriver bl.a. att åtminstone en av delägarna i kooperativet bör ha en utbildning med förskolepedagogisk inriktning, dvs. förskollärar eller fritidspedagogutbildning. Vi motionärer konstaterar emellertid att utskottet ändå delvis har tillmötesgått oss, eftersom det inte krävs examen av samtliga medlemmar som aktivt arbetar inom personalkooperativet. Vi avser emellertid att under den allmänna motionstiden återkomma och än tydligare motivera vad vi menar med begreppet arbetslivserfarenhet. Vi anser att det ibland måste kunna väga lika tungt som olika former av formell kompetens.

Herr talman! Det var bara en sak i Leo Perssons anförande som jag reagerade mot. Han sade att utskottet har en nedvärderande syn på barndagvårdarnas verksamhet. Jag vill bestämt förneka detta. Dagbarnvårdarna är en mycket bra grupp i arbetet med barnomsorgen. De saknar kanske teoretisk utbildning, men de kan ha en lång erfarenhet. Denna kan också tas till vara i personalkooperativen, men vi har satt som minimikrav att en bland personalen skall ha förskollärar eller fritidspedagogutbildning.

Herr talman! Det har mest haglat nygamla frågor, varför jag kände ett behov av att gå upp i debatten. Jag tänker börja med att svara Ingrid Hemmingsson på en del av hennes frågor. Inom barnomsorgen är ju begreppet privat mycket suddigt, liksom för övrigt inom all offentlig verksamhet. Däremot tycker jag inte att de regler som återfinns i betänkandet är suddiga. ''Privat'' innebär ju här att allmänna medel och föräldraavgifter utgör den ekonomiska basen. Sedan skall det hela skötas av en privat administration.

Sedan till den ställda frågan om uppdragsgivare. Ja, inom den kommunala barnomsorgen i dag är det ju föräldrarna som är uppdragsgivare. Att kommunen sedan har ansvaret att fördela platserna och att göra detta rättvist är ju en annan sak. Jag tycker att alla partiers företrädare som varit uppe och talat i dag gjort en riktig genomgång av vilka konsekvenserna blir om man inte har full behovstäckning inom barnomsorgen. Men att de missförhållandena skulle avhjälpas om vi fick privata initiativ har jag mycket svårt att hålla med om. Dessutom är många av de förslag som de borgerliga partierna har presenterat fullt genomförbara i kommunal barnomsorg, nämligen om kommunerna decentraliserar och för ut beslutsfattandet till de enskilda daghemmen. Vi borde kanske därför ta upp en diskussion om hur vi från riksdagens sida på bästa sätt skall kunna hjälpa kommunerna i den utvecklingen. Vi öppnade ju en möjlighet till det för några år sedan när vi gjorde det möjligt för kommunerna att delegera beslut till de olika verksamhetsgrenarna och även därigenom att de med den delegeringen kunde kräva att man skulle ha brukarmedverkan. Det är ju verkligen någonting som inte har utvecklats i den omfattning som man skulle kunna önska ute i kommunerna.

Med den modellen finns det mycket större möjligheter att få ut så mycket som möjligt av den gemensamma skattepengen -- det är ju den som skall finansiera det hela. En del borgerliga partier har här i dag talat för att man på ett personaldrivet kooperativ inte skulle behöva ta barn från kön, utan man skulle kunna plocka ut de barn man skall ta till kooperativet. Det säger litet grand om hur man tänker i de partierna. Det skulle innebära att man dels kunde undvika barn som är särskilt kostnadskrävande i form av personal och hjälpmedel, dels kunde välja barn vilkas föräldrar kunde förutsättas vara villiga att betala litet mer. Folkpartiets representant här i dag sade att om ett daghem i privat regi inte sköter sig kommer det naturligtvis inte att få några barn. Men på mindre orter kan man inte tänka sig att det skulle finnas så många olika barnomsorgsformer att välja emellan. Där får man både betala och tacka för det man får.
Herr talman! Jag har begärt ordet därför att Berith Eriksson riktade sitt anförande till mig -- det sade hon från början. Det var inte något särskilt intressant anförande, tycker jag. Det innehöll då verkligen ingenting nytt. Berith Eriksson försvarade det socialdemokratiska förslaget, som även vänsterpartiet står bakom, och det är inte så konstigt. Med Berith Erikssons ideologiska bakgrund gäller det ju att bevara det monopol som i dag finns. Det utvecklade Berith Eriksson. Jag skall bara be att få tala om att tiden har sprungit ifrån Berith Eriksson och vänsterpartiet, och även socialdemokraternas sätt att se på familjepolitiken i framtiden. Berith Eriksson talade om att man måste rätta sig efter de direktiv som politikerna har satt upp -- annars kan det och det hända. Hela den hotbild som hon målade upp beror på att vänsterpartiet inte alls tror på människor. Vänsterpartiet tror inte heller på att förskollärare kan anställa personal och bedriva verksamheten utan alla de restriktioner som är uppställda i betänkandet. Sedan tog Berith Eriksson också till argumenteringen om privata intressen: Hur är det nu -- är det inte ett hot att privata intressenter kan starta företag med vinstintresse? Jag tror att de förskollärare och andra människor som är intresserade av den här verksamheten är det därför att de har idéer om hur den skulle kunna bedrivas. Dessa idéer vill de erbjuda föräldrar som är intresserade. De vill erbjuda dem en annorlunda verksamhet. Och vad skulle det vara för fel på det? Varför skall man misstänkliggöra alla privata initiativ? Det är en fara med monopolet att man lägger locket på alla innovationer. Jag citerade den tjeckiske ekonom som talade här i riksdagshuset i förra veckan och som sade just det. Man lägger locket på alla innovationer därför att man målar upp alla fasor som kan inträffa om man inte rättar sig efter politikernas direktiv. Till sist vill jag säga: Tiden har sprungit förbi er i vänsterpartiet! Ni kommer inte att kunna hålla fast vid de här åsikterna. Det har vi sett i andra europeiska länder, och den vågen drabbar även oss.
Herr talman! Jag vet inte om Berith Eriksson ordentligt lyssnade på vad jag sade. Om kvalitetsövervakningen när det gäller barnomsorgen sade jag flera saker, bl.a. att en garant för en bra kvalitet i barnomsorgen är att vi kan ha tillsyn via socialstyrelsen eller länsstyrelse. En sak som jag nämnde i det sammanhanget var naturligtvis föräldrarna, men det var inte den enda. Vidare nämnde jag utbildningskvaliteten och kompetensen hos personalen som en garant för en bra kvalitet. Sedan till barn med särskilda behov: I folkpartiet liberalernas förslag ligger att man har en barnomsorgspeng som följer barnet till den barnomsorgsform föräldrarna väljer och vars storlek är anpassad till barnets behov. Man tar alltså hänsyn till de barn som har särskilda behov och som kommer att kosta mer i barnomsorgen. Jag minns inte riktigt hur Berith Eriksson formulerade sig kring de enskilda daghemmen och fritidshemmen och deras framväxt och popularitet. Jag kan bara konstatera vad socialstyrelsen säger i pressreleasen. Enskilda daghem och fritidshem fortsätter att öka i antal, står det i huvudrubriken. Man avslutar med att säga att ökningen verkar fortsätta. Det tycker jag talar sitt tydliga språk: Här finns ett intresse hos förskollärare att starta eget och hos föräldrar att söka sig till den barnomsorgsformen. Vad vi är ute efter är att låta tusen blommor blomma. Tack!
Herr talman! Berith Eriksson ifrågasatte om det fanns andra intressen än det rena vinstintresset för förskollärare att starta eget inga barnomsorgen. Jag tror faktiskt att det gör det. Jag erinrar mig en utomordentligt intressant kolumn på just det temat som Anna Christensen skrev i Dagens Nyheter för några månader sedan och där hon mycket kraftigt dementerade den traditionella missuppfattningen från vänsterhåll. Hon framhöll där att detta rimligen är ett område där det över huvud taget icke finns några stora vinster i ekonomisk mening att hämta. Men är just detta att lättare få förverkliga sina idéer på olika områden och att själva få ett större inflytande som är den egentliga drivkraften. Det är det som så många kvinnor hittills förvägrats -- jag säger det med tanke på strukturen i den här sektorn när det gäller proportionerna mellan kvinnor och män bland de anställda. En föränding skulle verkligen kunna ge en mycket stor injektion för en förnyelse av hela barnomsorgssektorn. Jag tror alltså att Anna Christensen har rätt och att hon har hittat själva poängen i hela den här diskussionen. Det är säkert möjligt att få fram den artikeln. Vänsterpartiet tror att de decentraliseringstankar som finns i debatten råder bot på bristerna. Jag tror att verkligheten är betydligt mera motspänstig än så. Jag ser att man ute i kommunerna inte ens har kommit tillräckligt långt på detta område med den vanliga, traditionella driftsformen. Beträffande utbildningen: I centerns motioner och reservationer betonar vi utbildningen som det viktigaste kriteriet när det gäller att upprätthålla en hög kvalitet på barnomsorgen. Låt mig till sist säga: Genom att ge statens andel av bidragen direkt till föräldrarna kan vi ge föräldrarna makt och valfrihet. Och jag tror att dagens småbarnsföräldrar är i högsta grad vuxna det förtroendet.

Herr talman! Jag känner mig inte alls förbisprungen när det gäller barnomsorg. Jag inte bara hoppas på utan tror på decentralisering, för det är faktiskt vad som måste till. Den decentraliseringen skall också stärka politikernas makt, politikernas position i kommunerna. Det är politiker ute i kommunerna som tillsammans med personal och föräldrar skall utforma verksamheten. Det är inte socialstyrelsen som skall utöva tillsyn eller styra verksamheten på den enskilda barnstugan. När det gäller erfarenheterna av privata omsorgsformer kan vi ju gå till den djungel som vi har inom missbrukarvården i dag. Den stämmer verkligen till eftertanke. Det sades här att det inte var något nytt i vad jag anförde i dag. Jag vet inte om det var något särskilt nytt i Ingrid Hemmingssons inlägg heller. Den argumentationen har jag hört, tror jag, sedan jag kom hit till riksdagen -- att alla problem inom barnomsorgen är lösta bara vi ger pengarna direkt i handen på föräldrarna och öppnar marknaden helt för privat barnomsorg. Det är ju vad moderaterna har presenterat gång på gång i den här kammaren, medan vi anser att det är kommunerna som skall ha ansvar för barnomsorgen och att det är personal och föräldrar som skall utforma verksamheten och genomdriva den. Och det är politiker och personal som sedan skall utvärdera och vidareutveckla barnomsorgen.

Herr talman! Först vill jag säga att miljöpartiet inte heller har något nytt att anföra. Vi byter inte åsikt stup i kvarten, så det är det gamla vanliga. Jag vill nu bara poängtera att vi stöder Berith Eriksson i hennes åsikter om den kooperativa tanken inom barnomsorgen och att vi inte stöder aktiebolagstanken. Det är inte mycket mer att säga om det.
Herr talman! Ordet tillsyn missuppfattas. Jag tror att Berith Eriksson mera tänker sig den styrande polisen, som säger åt någon annan hur denne skall bära sig åt. Det är inte detta jag lägger in i begreppet tillsyn. I dag är tillsyn en kunskapsförmedling från dem som har erfarenhet och överblick, en dialog mellan dem som har denna överblick och dem som driver en verksamhet. Det gäller hur man kan göra något bra och dåligt, det gäller att lära av misstag och lära av det som har lyckats. Det är så jag ser detta -- och det åligger också länsstyrelserna. Jag menar att man ute i landet har uppskattat socialstyrelsens pedagogiska program för förskolan och andvänder det. Det är alltså en form av tillsynsverksamhet som man här bedriver för att höja kvaliteten i barnomsorgen. Jag tror inte att Berith Eriksson vill bli av med detta.
Herr talman! Jag sade ju faktiskt att Berith Eriksson har blivit förbisprungen av den allmänna attityden hos människorna och av tidsandan. Det visar sig också i hennes anförande nyligen. Hon menar att visst skall politikerna bestämma, men inte på den höga nivån utan på en lägre nivå. Det är alltså så som Berith Eriksson vill ha det, och det kallar hon för decentralisering. Sedan antecknade jag att hon sade att man måste stärka politikernas makt i kommunerna. Så var det med den saken. Det är ju populärt att tala om att erfarenheterna i dag av privat omsorg inom missbrukarvården inte är bra. Det kan man faktiskt inte ta som exempel i den här debatten. Vi moderater anser att vi skall låta föräldrarna besluta så mycket som möjligt över sin egen familj. Men när det finns problem i familjer eller hos enskilda personer, då skall staten stå stark, kunna ställa upp och hjälpa. Det är i det avseendet som det har brustit när det gäller missbrukarvården, och det är därför som det har uppkommit andra alternativ som har blivit för dyra. Men det beror alltså på att staten brister där staten har ansvaret.
Herr talman! Risken för segregering är det som framför allt socialdemokraterna och vänsterpartiet har anfört som en invändning mot en reform i den riktning som vi förespråkar. Jag vill gärna stryka under att detta självfallet måste tas som en seriös invändning. Nu tror jag inte att erfarenheterna av det system som har rått hittills, där det visar sig att barnen till LO-föräldrar är de som har missgynnats, talar för att vi behöver ha någon större rädsla för att göra en reform. Vi tilltror föräldrarna mycket stort ansvar och stora möjligheter, och vi tror att om en stor del av statens medel går direkt till föräldrarna, så stärks deras position. Deras makt -- för att tala i sådana termer -- skulle ökas gentemot producenterna. Detta måste ses i samband med det andra som jag har talat om, nämligen att kommunerna självfallet har rollen att vara överinseende, att ge konsultativt stöd till föräldrarna, och särskilt till dem som har stora behov. Jag tror att kommunerna klarar den rollen och att de kanske kan få mera möjligheter att låta den bli en större del av verksamheten än om man skall svara för all produktion till nästan hundra procent. Det finns här en skillnad i synsätt, men jag tror att vi i centern har framtiden för oss. Jag vill, herr talman, gärna betona detta eftersom det har haft en så framträdande roll i debatten.
Herr talman! Först vill jag till Barbro Westerholm säga att socialstyrelsen ju redan i dag har den här tillsynsformen, och naturligtvis vill vi inte bli av med den. Men det kan ju inte vara bara den här dialogen mellan barnomsorg och socialstyrelsen som skall finnas. Till Ingrid Hemmingsson vill jag säga att politikerna på den höga nivån skall bestämma om statsbidragen, medan politikerna på den lokala nivån skall bestämma de kommunala ramarna. Och när det gäller makt till politikerna menar jag att makten i dag ligger alldeles för mycket hos administratörerna i mellanskiktet. Politikerna måste få en helt annan ställning ute i kommunerna för att kunna samarbeta direkt med verksamheten. Sedan har det här pratats om vad föräldrarna vill ha. Varje år gör SCB undersökningar, och den undersökning man presenterade i somras visar återigen att vad föräldrar vill ha är kommunal barnomsorg. Att det sedan skrivs om att mer och mer personal börjar arbeta inom olika kooperativ är ju inte så konstigt. Och det är inte så konstigt att det uppstår olika kooperativ, om det inte finns någonting att välja på. Om föräldrarna inte har något annat alternativ än att själva försöka starta ett kooperativ, växer det ju fram fler och fler sådana. Men om det är vad föräldrarna verkligen vill ha, är en annan sak. Centerns representant här pratade om att LO föräldrarna är de som har varit mest missgynnade i fråga om barnomsorg. Ja, det har de. Nu, när det är LO-föräldrarnas tur att få barnomsorg, anser de borgerliga partierna att det är dags med privata verksamheter. Så LO-föräldrarna får nog vänta på sin tur även framdeles, om det är den utvecklingen vi skall ha, för då kommer det att handla om huruvida man har råd eller inte att ha barnomsorg. Om man ger föräldrarna pengarna i handen, hur många föräldrar med dålig ekonomi kommer då inte att återigen försöka gå skiften mot varandra, för att kunna använda den där pengen till mat och andra förnödenheter? Det är inte den typen av barnomsorg som vi vill ha.
Herr talman! Berith Eriksson tycker nog att tillsyn är någonting bra att ha. Det lät så i sista anförandet, att om tillsynen är dålig måste nog någon se till att den förbättras. Jag tror att det är viktigt att föräldrar har någonstans att gå och föra fram sina klagomål. Sedan tror jag att vi måste ha såväl offentlig som enskild barnomsorg. SCB-undersökningen, som Berith Eriksson refererar till, visar vad majoriteten tycker, men jag anser att man också skall tillgodose minoritetens intresse. Folk har olika behov, och vi får inte skapa ett samhälle för de 56 % eller vad det är som utgör en majoritet och inte ta hänsyn till de 44 % som har andra och varierande önskemål. Jag tror nog att den kommunala dagisverksamheten har kommit för att stanna och att den kommer att utgöra en betydande del, men jag vill också se de andra möjligheterna -- för barnens, för föräldrarnas och inte minst för personalens skull.

Herr talman! I socialutskottets betänkanden nr 3 och 6 behandlas en rad frågor inom narkotikapolitikens område. Innan jag går in på dessa frågor, vill jag först uttrycka min tillfredsställelse över att ett enigt utskott anser att en parlamentarisk kommitté bör tillsättas för att göra en allmän översyn av socialtjänstlagen. Redan vid den nuvarande lagens införande uttalade riksdagen att en sådan omfattande reform borde bli föremål för systematisk utvärdering. I och med dagens beslut blir ett krav som vi moderater länge upprepat tillgodosett. Med hänsyn till bl.a. den ekonomiska utveckling som skett sedan lagen infördes är det angeläget med en allmän översyn och uppföljning. Även andra skäl talar för samma sak, t.ex. drogmissbrukets utveckling. Herr talman! Narkotikan hotar människors liv och hälsa. Narkotikaprofitörerna hotar också på sikt hela den sociala, ekonomiska och demokratiska utvecklingen i flera länder, inte minst i tredje världen. Hanteringen ger förskräckande exempel på miljöförstöring, rättslöshet och våld som en hämningslös narkotikahandel för med sig. En delegation ur socialutskottet besökte Colombia i augusti i år för att lära sig mer om dessa problem. Jag skall därför som bakgrund till våra motionskrav kortfattat beskriva den problemsituation som vi studerade på ort och ställe. På 1970-talet gick bönderna i Caucaområdet över till kokaodling med tanke på den ökande utländska efterfrågan. Utvecklingen blev snabb. Stora arealer togs i bruk för denna synnerligen lönsamma odling. Tidigare användes bladen, i oförädlat skick, från den vilt växande kokabusken endast för husbehov. Man hade upptäckt att bladen kunde förädlas genom kemiska processer. Kokainet urlakas med hjälp av starka lösningsmedel. Verkningsgraden kan förstärkas genom kemiska tillsatser. Det går åt 300 kg blad för att få fram tre kilo pasta, som i nästa steg av den kemiska processen ger ett kilo rent kokainpulver. Men ett kilo kokain kostar 300 I Andernas djungel har ett stort antal laboratorier byggts upp av de maffialigor som organiserat distributionen till konsumentländerna. För att skydda produktionen, förläggs laboratorierna till mycket svårtillgängliga trakter och bevakas av tungt beväpnade gerillagrupper. År 1984 dödadeknarkligorna en minister. Då uppmanade regeringen bönderna att sluta odla. Men eftersom man sedan länge slutat att odla kaffe och priset dessutom fallit, skulle en återgång till kaffeodling leda till ren misär. Problemen fortsatte att växa i styrka. Maffian har genom ''metallernas lag'' -- bly eller silver, dvs. skjutas eller mutas -- fortsatt sin verksamhet. Men sedan personer hade mördats alltför nära maktens centrum -- en justitieminister, en riksåklagare och förra året, den 16 augusti, den liberale presidentkanditaten Luis Carlos Galan -- har presidenten Virgilio Barco förklarat krig mot narkotikamaffian. Regeringen i Colombia har med andra ord tvingats att börja slåss för sin fysiska och politiska överlevnad sedan hundratals domare, polismän, journalister och många andra prominenta personer brutalt och arrogant mördats av knarlangarna. Det betyder i sin tur att narkotikakonsumenterna genom sitt beteende indirekt finansierar dessa mord. Men, herr talman, är den som köper kokain av langarna här i Sverige medveten om detta? Det alltmer utbredda odlandet av koka orsakar stora miljöproblem. Jorderosionen ökar på grund av att regnskogen bränns ner för att ge plats för odlingarna. Kemikalier och lösningsmedel som används vid tillverkningen av kokapasta förgiftar vattendragen. Flygbesprutningar förvandlar djungeln till öken. Vid själva odlandet utnyttjas bekämpningsmedel mot insekter. För att framställa en årsproduktion av 6 000 ton pasta krävs det 57 miljoner liter fotogen, 32 ton toalettpapper, 6,4 miljoner liter aceton och lika mycket toluen. Avloppen från laboratorierna går direkt ut i naturen. Många djurarter i vattendragen har redan försvunnit enligt en rapport från Andiska juristkommissionen. År 1985 startade FN via UNFDAC, FNs fond för åtgärder mot narkotika, ett projekt som syftade till att få bönderna att odla andra grödor. Projektet har bidragit till en pacificering av områden som anses som mycket konfliktfyllda. Där finns kokahandlare, gerillagrupper, narkotikapolis och militär. Mer än 1 000 ha koka har ersatts med odlingar av legala produkter som sockerrör, jordnötter, sötpotatis, bönor, kaffe, kakao, bananer och många andra frukter. Det betyder att mer en fjärdedel av den totala arealen koka i södra Cauca-länet i Colombia har blivit ersatt genom FN-projektet. När vi från socialutskottet besökte området kunde vi konstatera att verksamheten nått en anmärkningsvärd framgång efter en relativt kort period. Herr talman! Västvärlden måste stoppa konsumtionen! Det är egentligen den enda chansen för att de biståndsprojekt som vi stöder med svenska skattemedel skall kunna lyckas. Avgörande för framgången är att USA och Europa slår sönder marknaden. Så länge som det finns en efterfrågan, som dessutom betalar bra för sig, finns det alltid producenter och distributörer! Slutsatserna för oss utskottsledamöter som gjorde detta studiebesök måste bli: 1. Hela kedjan, från produktion via distribution till konsumtion måste attackeras. Insatserna skall samordnas. Kampen måste vara uthållig! 2. FN-projekt av den typ vi såg i Columbia är framgångsrika och värda fortsatt och utökat stöd under en lång tidsperiod framöver. Ersättningsodlingar är sannolikt den enda framgångsrika lösningen för Latinamerika. 3. Multilaterala biståndsinsatser har större förutsättningar att lyckas än bilaterala -- i vart fall på detta område. Inom ramen för Förenta nationernas arbete bör Sverige arbeta för åtgärder som prioriterar biståndsinsatser för att underlätta den sociala och ekonomiska omställningen för personer som är beroende av narkotikahandeln. 4. Marknaden i västvärlden måste utrotas med mer verkningsfulla åtgärder. Lagstiftningen måste skärpas. Vi måste få striktare vårdlagar! 5. Informationsinsatser och opinionsbildningen måste förstärkas. Herr talman! Nästan varje dag får vi i Sverige läsa eller höra nya alarmerande siffror om det ökade narkotikamissbruket. Att den svenska narkotikapolitiken inte hinner med i den explosionsartade utvecklingen är klart för de flesta. Tillverkarna och konsumenterna av dessa droger ligger hela tiden många steg före myndigheterna och lagstiftarna. Det är mycket otillfredsställande att nya narkotiska preparat kan introduceras på den illegala narkotikamarknaden utan att samhället omedelbart kan reagera mot dem. Det är angeläget att de nya preparaten snabbt klassificeras som narkotika och därmed omfattas av strafflagstiftningen. Regeringen bör snarast ge läkemedelsverket i uppdrag att se över narkotikaförteckningarna i syfte att nya narkotiska preparat, särskilt de s.k. designade drogerna, snabbare skall kunna täckas in. Det är helt nödvändigt att antalet platser på behandlingshem utökas och att alternativa behandlingsformer utvecklas. Kommunerna bör i högre grad än i dag använda sig av enskilda ideella organisationer inom vården, vilket skulle medföra fler behandlingsalternativ för den enskilde. Ett större utnyttjande av enskilda organisationer medför också att de långa väntetiderna för intagning till frivillig missbrukarvård radikalt förkortas. Vi påpekar, i de reservationer som fogats till de betänkanden som kammaren nu behandlar, vikten av att ingripande sker tidigt, då utsikterna att hejda ett påbörjat missbruk och möjligheterna till rehabilitering är störst. Vi föreslår införande av en ny LVM-lag. Det primära i en ny lagstiftning måste vara frivilligheten i kombination med insatser av upptrappande karaktär. Dessutom bör lagen ge möjlighet till s.k. kontraktsvård och till längre sammanhängande vårdperioder. I kampen mot narkotikamissbruket skall åtgärder prioriteras som syftar till en samordning av insatserna på lokal och regional nivå. I varje kommun bör arbetsgrupper bildas med representanter för polis, sociala myndigheter, Hem och Skola, elevföreningar m.fl., för att gemensamt kunna ingripa medan det ännu finns tid att göra något. Motsvarande organisation bör byggas upp på länsnivå, så att inga ärenden ''faller mellan stolarna''. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen nr 1 i socialutskottets betänkande nr

Herr talman! Folkpartiet liberalerna konstaterar i likhet med övriga partier att narkotikamissbruket är ett av världens största sociala problem och kriminalproblem. Det finns mycket skrivet om vad som bör göras, men ord på papper har en viss svårighet att lyfta och övergå till verklig handling. Som Sten Svensson nyss så vältaligt skrev fordras en rad insatser. De internationella lagar, förordningar och överenskommelser som finns för att bekämpa handel och spridning av narkotika måste tillämpas fullt ut. Tullkontroll är viktig. I samband med förhandlingar med EG är det viktigt att diskutera hur man skall kunna lösa problemen när narkotika går över gränserna inom ett stort geografiskt område. Odlingsalternativ måste skapas för de länder som är beroende av odling av opievalmo, cannabis och kokabuskar. Det är på lång sikt lönsamma satsningen. Vi måste skapa system som gör det möjligt att fortlöpande följa hur narkotikamissbruket ser ut i vårt land. Det är länge sedan en sådan heltäckande undersökning gjordes. Vi får nu lita till siffror som kommer från begränsade områden beträffande polisbeslag och annat. Vi skulle behöva ett betydligt bättre statistiskt underlag för att sätta in våra insatser på rätt ställe. Riksdagens beslut om att kriminalisera all olovlig befattning med och bruk av narkotika har inte fått avsedd verkan. Det är viktigt att ta ställning till hur man gör ny lagstiftning praktiskt tillämpbar. Ett sätt är att ta bort bestämmelsen om begränsning av påföljden för ''eget bruk'' av narkotika till endast böter. Polisen skulle därmed få samma möjligheter att utreda olovligt bruk av narkotika som vid trafiknykterhetsbrott genom att man får ta prov på den person det gäller. Bevisningen skulle därmed bli klarare, och domstolarna skulle få större möjligheter att ingripa individualpreventivt mot det olovliga bruket. Eget bruk av narkotika skulle kunna straffas med fängelse och kombineras med vård, om det bedöms vara det mest effektiva sättet att få den straffade att bryta sitt missbruk. Särskilt viktigt är det att hejda narkotikamissbruket bland ungdomar. Varje individ -- föräldrar, lärare, kamrater -- måste säga ifrån när man misstänker att någon missbrukar. Problemet blir inte mindre av att vi inte vågar säga stopp i tid. I boken om Sara, flickan som blev narkoman och senare HIV-smittad, beskrivs väldigt väl hur omgivningen visste, men inte gjorde vad den skulle, och hur sedan olika insatser kom att utnyttjas på ett ineffektivt sätt. Man vågade inte riktigt ta steget fullt ut och göra de saker som hade varit adekvata för denna flicka. Folkpartiet liberalerna har i årets partimotion om missbruk understrukit vikten av förebyggande insatser riktade till många grupper i samhället -- Det görs en hel del, det ser litet olika ut över landet, och man skulle kunna åstadkomma mer om tid och vilja fanns. Jag vill nu hissa en särskild varningsflagga för vad som kan hända med hälsoupplysningen och ANT upplysningen i skolorna framöver. Det finns signaler om att detta ämne får stryka på foten. Detta tycker jag skulle vara oerhört olyckligt. Man måste hela tiden hänga i. Det kommer nya generationer ungdomar, och de liksom deras föräldrar måste få denna information. Missbrukare är, liksom alla människor, olika och har olika behov inte minst när det gäller vård och behandling. Det är i dag brist både på vårdplatser och vårdalternativ. Därför borde beslutet i dag blivit ett beslut om nödvändigheten av en ökning av antalet platser på behandlingshem och utveckling av alternativa behandlingsformer. Kommunerna borde i mycket större utsträckning än i dag använda sig av enskilda idéella organisationer. Väntetiderna till intagning på frivillig vård skulle därigenom kunna förkortas avsevärt. Genom denna tröghet att säga ja till alternativen gör vi både mänskliga och ekonomiska förluster. Också utslussningen är viktig, och den fungerar i dag inte på ett tillfredsställande sätt. Arbetet med återanpassning av missbrukare kräver samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedling, bostadsförmedling och parterna på arbets och bostadsmarknaden. I dagens läge är socialtjänsten ofta maktlös i sina ansträngningar att bistå missbrukarna. För att rå på detta behövs dessutom ett starkare engagemang bl.a. från bostadsföretagens sida. Den personal som arbetar med att ta hand om missbrukarna och rehabilitera dem är en oerhört viktig resurs i detta sammanhang. Utbränning är vanlig och ett av flera skäl till det är att man så ofta misslyckas i sitt arbete. Därför är det viktigt med vidareutbildning, uppmuntran och handledning för personalen. Det är också viktigt att vi följer upp hur det går med olika behandlingsalternativ. Varför misslyckas man ibland när man lyckas med annat? Vi ser det som oerhört väsentligt att behandlingsresultaten vid olika vårdformer följs upp och värderas. Herr talman! För ett år sedan skulle jag ha yrkat bifall på folkpartiet liberalernas reservationer i SoU3 och SoU6. Vi står naturligtvis bakom dem, men för tids vinnande i kammaren avstår jag.

Herr talman! Alla de tre betänkanden som vi nu behandlar rör på olika sätt frågor som knyter an till narkotikamissbruket. Narkotikamissbruket är ett nästan ofattbart gissel. Trots att vi vet att alkoholmissbruket är mer omfattande till sin utbredning och slår ut många fler människor, förefaller oss ändå narkotikan mer skrämmande därför att den är så fruktansvärt obeveklig när den uppträder. I en undersökning bland ungdomar som presenterades nyligen framkom det också att narkotikamissbruket var det som betraktades som den i särklass allvarligaste företeelsen bland unga människor. Alla politiker som uttalar sig i de här frågorna brukar vara överens om att inga ansträngningar egentligen får sparas när det gäller att minska missbruket eller helst, naturligtvis, helt få bort det. Vi är inte alltid helt överens om medlen för att nå målet, och det beror naturligtvis mycket på att vi fortfarande är litet osäkra på vilka vägar vi skall pröva för att nå de goda resultat vi alla hoppas på. Det finns så många delar i det här sammanhanget som det inte ankommer närmast på socialutskottet att hantera, som polisens verksamhet, tullens osv. Men till det kommer hela det sociala ansvarsområdet med vård och omsorg, med förebyggande arbete osv., som berör alla dessa tre betänkanden. Jag har träffat ganska många narkomaner. Jag har talat med deras föräldrar och med f.d. missbrukare. Det är påfallande hur stor enigheten är om att det behövs en kraftfull och tydlig narkotikapolitik som är konsekvent och som inte gör avsteg från avståndstagandet från narkotikan. Man skall aldrig generalisera. Därför kan man heller aldrig på förhand säga att ett visst barn aldrig kommer att bli narkoman. Tillfälligheter och händelser kan göra att människor med de bästa uppväxtförhållanden blir missbrukare. Det vet vi. Men vad vi också säkert vet är att väldigt många av dem som hamnat i ett missbruksförhållande har haft en på olika sätt otrygg uppväxt. Av det kan man dra slutsatsen att det vi kan göra för familjerna, för barnen och föräldrarna för att i alla fall underlätta för dem att skapa en trygg tillvaro, har vi igen senare både mänskligt och ekonomiskt. Då har familjepolitiken sin betydelse. Då har det sin betydelse om det ekonomiska stödet är utformat så att det ger valmöjlighet och därmed trygghet. Jag tänker inte minst på möjligheten för föräldrarna att ge mer tid till sina barn i hemmet. Jag vet att inte alla gillar att man tar upp de frågorna i de här sammanhangen, men jag kan inte anse att det är möjligt att bortse från de första åren i en människas liv när vi ändå vet att just de åren betyder så oerhört mycket för den fortsatta utvecklingen. Vi har tagit upp detta i en reservation från centern där vi påpekar att en vårdnadsersättning är den saknade länken i dagens familjepolitik. Det finns en del undersökningar som kan tyda på en viss minskning av narkotikabruket bland de riktigt unga under senare år. Vid en undersökning som gjordes hade 3--4 % av 16-åringarna provat narkotika och 6 % av värnpliktsinskrivna pojkar. Det här kanske inte är de senaste undersökningarna, det vet jag inte, men hur som helst finns det alltid anledning att varna för alltför snabba slutsatser, eftersom yttre orsaker, såsom tillgången till narkotika m.m., så snabbt kan förändra situationen. Viktigt är att man är observant på tidiga tecken på missbruk både i hemmet, i skolan, på fritidsgården, och att man då vågar ingripa. Om personer som finns i det naturliga kontaktnätet kring en ung människa vill och vågar engagera sig, kan man många gånger undvika ingripanden från myndigheternas sida. Det har blivit litet för vanligt i vårt samhälle att man i stället för ''att bry sig om'' väljer ''att inte lägga sig i''. När det gäller frågan om hur man skall hjälpa dem som ändå måste bli föremål för samhällsingripanden har åsikterna genom åren ofta gått isär. Det har ibland blivit en alldeles för förenklad debatt som rört sig om frivillighet å ena sidan och tvång å den andra och där vissa trender kommit att avspegla sig i satsningarna under olika perioder. Det har inte varit bra. Det måste kontinuerligt finnas en mångfald i utbudet av vårdformer så att olika individer vid olika tillfällen kan få just sitt behov tillgodosett. Ibland har den rådande uppfattningen varit att institutioner är bra, utan bör avvecklas. Så har också skett i stor utsträckning. Sedan har vi tvingats konstatera, att en återupprustning är alldeles nödvändig -- inte av något slags övertro på institutioner, utan därför att många människor farit illa på grund av att vårdformen saknats. Det har ju på senare år också, i stor enighet, satsats rätt avsevärda belopp för att man ute i kommunerna skall kunna få till stånd vårdhem. Ett problem som då inte så sällan dyker upp är att människor i det aktuella området drar i gång aktioner för att stoppa projekten. Där har vi som politiker ett stort ansvar för att ge rätt information till dem som känner sig berörda och också, naturligtvis, för att våga driva frågan till ett beslut. Ett påtagligt exempel på ett olyckligt beslut har vi fått när det gäller de s.k. § 12-hemmen. Beslutet om att de statliga ungdomsvårdsskolorna skulle övergå till kommuner och landsting har inte fungerat bra. Eftersom det, dess bättre i och för sig, saknas underlag för att inrätta den speciella vårdform som krävs för de allra mest vårdkrävande ungdomarna i varje område, har det uppstått en stor brist -- brist som för ungdomarna är alldeles katastrofal, eftersom de i en del fall faktiskt har lämnats utan den hjälp som de är i så förtvivlat behov av. Här föreslår nu utskottet ett förnyat tillkännagivande om att regeringen måste ta på sig ett ansvar för att det snabbt kan komma till stånd ungdomshem av detta slag. Det måste framför allt vara regeringens ansvar att få till stånd överenskommelser om större geografiska upptagningsområden för verksamheten. Vi i centern är beredda att först prova den möjligheten, innan vi upprepar vårt krav på ett återinförande av ett statligt huvudmannaskap. Herr talman! Det måste alltid finnas alternativ till institutionsvården och till traditionell samhällsvård över huvud taget. Ett kontinuerligt stöd till familjehemmen är ett måste för att de i längden skall orka fortsätta med sitt viktiga arbete. Det är över huvud taget alldeles avgörande för all verksamhet på det här området att den personal som arbetar inom detta område får ett rejält stöd i sitt arbete, att de har en bra utbildning och att de, inte minst, får en bra fortbildning. Det kravet har vi tagit upp i en reservation, nr 19, till betänkande Jag vill också peka på en annan reservation. Det är reservation nr 6 till betänkande SoU6. Den gäller alternativa behandlingsformer, inte minst de som drivs av enskilda organisationer och som är helt nödvändiga för att vi skall kunna få bort de oacceptabla väntetiderna. Utskottet har tidigare föreslagit ett tillkännagivande till regeringen i den frågan, och nu nöjer sig majoriteten med att konstatera att anslaget i alla fall ökades med 3,6 milj.kr. i den senaste budgetpropositionen. Visst var det bra att så skedde, men det räcker inte. Det var alldeles för litet. Jag tror att det skulle vara bra med en annan fördelning av det centrala anslaget så att framför allt frivilligorganisationerna får en rejäl chans att genomföra sina planer och projekt. Jag yrkar bifall även till den reservationen. För att fortsätta vandra bakåt bland våra betänkanden vill jag bara kort säga beträffande reservation nr 1 i betänkande SoU3 att det självfallet är angeläget, som Sten Svensson också sade här, att nya narkotiska preparat som dyker upp på marknaden snabbt kan bli klassade som narkotika och därmed omfattas av lagstiftningen. I betänkandet får vi veta att frågan har uppmärksammats. Men något konkret har ju fortfarande inte skett. Det kan vi reservanter inte låta oss nöja med, och jag yrkar därför bifall också till den reservationen. Herr talman! Det finns ju en rad andra frågor som berörs i de här betänkandena. Jag tar inte upp dem nu, eftersom den här debatten skall gälla narkotika, men jag stöder självfallet alla de reservationer där centern finns med och yrkar i övrigt bifall till utskottets hemställan. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag tycker det är mycket tillfredsställande att det nu föreslås ett tillkännagivande om att man vill göra en allmän översyn av socialtjänstlagen. Det är nödvändigt att vi som har att fatta beslut på hela det här stora området vet hur lagen i alla dess delar har fungerat i praktiken. Detta gäller förstås också narkotika och missbruksfrågor. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1 till betänkande SoU3 och till reservation 6 till betänkande SoU6.